Herr talman! Det är helt rimligt att för kammaren nya ärenden såsom det vars behandling vi nyss avslutat får ta avsevärd tid och diskuteras mer ingående än gamla kända ärenden. Det ärende som nu föreligger från bankoutskottet är just ett sådant gammalt känt ärende. Det redovisas i utskottets utlåtande att vi under de senaste åren vid varje riksdag tagit upp till prövning de problem som nu aktualiserats i en motion från moderata samlingspartiet. Jag har tittat tillbaka litet grand på dessa diskussioner. Jag har då funnit att vad som sagts från oppositionens och regeringspartiets sida väl fortfarande har sin giltighet. Det har kanske förekommit en och annan skarp formulering. Jag såg t.ex. att en talesman för utskottsmajoriteten hade talat om »illvilja» som kommit till synes från oppositionens sida därför att vi år efter år kommit tillbaka till dessa frågor. Man har velat göra gällande att bakom vårt agerande skulle ligga ett försök att komma åt Investeringsbanken som sådan. Det är kanske lika bra att jag redan på detta stadium säger ifrån att några försök att komma åt Investeringsbanken inte föreligger och att vi heller inte ger uttryck för någon illvilja när vi kommer tillbaka till dessa frågor. Men vi anser att när Investeringsbanken kom till så var utredningen kring en del av de problem som är förknippade med Investeringsbankens verksamhet otillräcklig och att man därför hade goda skäl att redan omedelbart efter det att beslutet om Investeringsbanken träffats komma tillbaka med synpunkter. De synpunkterna går ut på att vi anser det önskvärt att Investeringsbanken i större utsträckning än vad som nu är fallet skall arbeta under villkor som är jämförbara med dem som gäller för övriga kreditinstitut. Ett sådant villkor är att också Investeringsbanken skall vara ställd under bankinspektionens tillsyn. Vi är väl medvetna om att bankinspektionen själv förklarat detta vara onödigt, ett argument som i och för sig själv ter sig som mycket starkt men som vi betraktar som ett utflöde av den — skall vi säga — intressegemenskap som kan föreligga mellan offentligägda banker och bankinspektionen. Vi menar också att det kan vara skäl att pröva huruvida man bör arbeta med ett blandat huvudmannaskap för Investeringsbanken, en modell som har accepterats av statsmakterna i många andra sammanhang. Investeringsbanken har själv tagit del i uppläggningen av en sådan modell när det gäller t.ex. Uddcomb. Det är därför ingen orimlig tanke att samma organisationsform skulle kunna vara tjänlig också i fråga om Investeringsbanken som sådan. Vi har också tidigare varit inne på tanken att klarare och öppnare redovisning borde kunna ges av en del av Investeringsbankens engagemang. I den senaste redogörelsen, alltså den som avser 1969 års verksamhet, redovisas faktiskt ett icke litet antal sådana engagemang. Jag vet inte om man får tillskriva den ihärdighet, som oppositionen visat när det gällt att kräva en sådan öppenhet, förtjänsten av att redovisning lämnas. Den motion som föranlett föreliggande utlåtande är inte lång; den hänvisar i stort sett till vad som tidigare har förekommit i ärendet. Det redovisas ytterligare i bankoutskottets utlåtande. Resultatet har blivit att oppositionen samlat sig kring en reservation, och till den reservationen ber jag, herr talman, att få yrka bifall.

Herr talman! Som herr Regnéll nyss har anfört är det en för kammaren välkänd fråga som vi nu behandlar. Motioner med i vart fall samma intentioner behandlade vi redan när Investe ringsbanken inrättades 1967, och sedan dess har motionerna återkommit, nu för fjärde året i följd. Jag vill inte med detta påstå att oppositionen hyser någon illvilja mot Investeringsbanken eller skulle försöka störta den, utan man önskar förändringar i Investeringsbankens skötsel och dess sätt att bedriva sin verksamhet. Jag tror inte heller att några låsta positioner gör att vi inte kan ena oss om motionärernas förslag, utan det är väl så att våra värderingar angående Investeringsbanken och dess verksamhet är oförändrade sedan 1967. Därför kan inte majoriteten biträda moderata samlingspartiets motion. Förr om åren har även de övriga borgerliga partierna i vart fall vid ett par tillfällen motionerat i liknande riktning, men i år är moderata samlingspartiet ensamt om motionen. Det hindrar inte att utskottets samtliga borgerliga ledamöter ställer sig bakom reservationen. I motionen upprepas de gamla påståendena att Investeringsbanken skulle ha något slags monopolställning och att banken inte behöver uppfylla samma säkerhetskrav som gäller för andra kreditinrättningar, att det skulle saknas möjligheter till insyn och att bankinspektionen borde få granska bankens verksamhet. : Utskottsmajoriteten har, som jag nyss nämnde, vid varje tillfälle avvisat motionskraven, inte därför att vi skulle vara ointresserade, utan därför att de tidigare värderingarna fortfarande gäller. Med tanke på den förankring som Investeringsbankens styrelse har i olika läger och olika organisationer tror vi det är väl sörjt för insyn i bankverksamheten.

Vad beträffar bankinspektionen är in spektionens primära uppgift att vara en garant för insättarna. I det här fallet är det staten och inte några insättare som äger pengarna. Investeringsbanken bedriver helt enkelt ett annat slag av bankrörelse än vanliga kreditinstitut. Som jag förut sade tror vi som tillhör majoriteten att det genom representanterna för staten, för näringslivets organisationer o.s.v. som sitter i styrelsen är väl sörjt för insynen. Utskottsmajoriteten tror inte att Investeringsbanken skulle fungera nämnvärt bättre vare sig från statens eller från låntagarnas synpunkt om de här detaljerna utreddes. Vi får väl ändå låta bankens verksamhet fortgå ännu en tid och se vad som kan hända.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
Herr talman! En punkt i herr Franzéns i Motala anförande ger mig anledning att återkomma — det är när herr Franzén talar om bankinspektionens kontroll av verksamheten i de institut som bankinspektionen har tillsyn över. Herr Franzén sade att bankinspektionen i första hand skall tillvarata insättarnas intressen. Det är naturligtvis en viktig sida av bankinspektionens verksamhet, men jag skulle vilja säga att en lika viktig sida är att bankinspektionen genom sin inblick i de olika institutens låneportföljer får en uppfattning om de flerbankskunder som blir allt flera. Som det nu är kan man påräkna att en del företag kommer att ha affärer både med Investeringsbanken och med andra banker. I den mån Investeringsbankens låneverksamhet inte är föremål för insyn från bankinspektionens sida mister bankinspektionen möjligheten till en total insyn i ett sådant engagemang. Detta är en synpunkt som jag tycker att man inte bör se bort från. Herr Franzén menar att genom att företrädare för folkrörelser och andra organisationer finns med i styrelsen för Investeringsbanken är allt väl beställt och att det inte behövs någon ytterligare insyn. Det vore då av intresse att höra, om herr Franzén menar att förslaget om samhällsrepresentanter i affärsbankernas styrelser bör resultera i att bankinspektionen totalt avskaffas. Det vore faktiskt följdriktigt om herr Franzén sade att den samhälleliga insyn som krävs redan finns därmed och att det inte behövs någon bankinspektion.
Herr talman! Det stämmer att bankinspektionen har mer att besörja än att vaka över bankinsättarnas medel. Den har också att se till att banker och andra kreditinrättningar följer lagar och förordningar. På den punkten tror jag inte att herr Regnéll och jag har olika meningar. Bankinspektionen tyckte själv i vart fall år 1967, att den inte hade kompetens att övervaka den sorts bankverksamhet som Investeringsbanken bedriver. När inspektionen själv anser detta tycker vi inte det kan vara rimligt att den skall komma in här, även om det bara gäller en utredning. Herr Regnéll ställde en fråga till mig beträffande samhällsrepresentanterna i bankernas styrelser och åberopade då vad jag tidigare har sagt om sammansättningen av Investeringsbankens styrelse. I den sitter representanter för arbetsmarknadsparterna, för LO och TCO, vidare har affärsbankerna någon representant, och om jag inte minns fel på personer representerar direktör Eije Mossberg det privata näringslivet. Jag tycker att bankens ledning därmed har en bred förankring. Jag skulle vilja returnera frågan till herr Regnéll: I vilka andra banker eller kreditinstitut finns det en lika bred förankring för folkrörelser, arbetsmarknadsparter 0. s. v.? Det finns det inte i någon bank, och det är där skillnaden ligger. Syftet med den nya proposition som så småningom kommer om att samhället skall ha representanter i affärsbankernas styrelser är bara att det skall finnas med någon representant för samhället. Det är där skillnaden ligger.

Herr talman! Oaktat det inte finns någon reservation fogad vid bankoutskottets utlåtande nr 29 har jag begärt ordet för att säga något med anledning av min motion, Det är känt av oss alla, att tobaksrökningen har blivit en allvarlig fiende till folkhälsan.

Vi talar i dag så mycket om att vinna en hälsosam miljö utomhus i vårt land, i städer och samhällen, men vi tycks inte tänka på att ha en god och hälsosam miljö inomhus. Man måste förvåna sig över en mängd saker i detta sammanhang. Vet inte rökarna vid det här laget hur hälsofarligt det är för dem själva? Svaret måste väl ändå bli, att det vet man, men ändå fortsätter man att röka, och ingen kan ju med lag förbjuda någon att röka. Däremot skulle man önska att rökarna visade mera hänsyn till andras hälsa.

Hon skriver: »Inte säger man åt dem» — alltså dem som röker — »att de saknar takt, när de stoppar in giftpinnen mellan läppar na och blåser ut röken rakt i ansiktet på en. Rökarna tycks alltid vara i majoritet på alla tillställningar. Deras solidaritet inbördes är påfallande, och deras oförståelse för oss icke-rökare är kompakt. Skulle de inte kunna sätta sig med och fundera en stund? — Låt även minoriteten få välja! Låt oss icke-rökare alltid ha ett utrymme, som är rökfritt.» En människa som är särskilt känslig för tobaksrökning efter en svår sjukdom med operation har väl anledning att skriva så. Jag har också tänkt på rökarnas inställning till medmänniskornas trivsel. Det är inte så länge sedan jag i ett flygplan under en timmes tid var omgiven av nästan outhärdlig tobaksrök. Jag kan inte säga hur många cigarretter som konsumerades av medpassagerarna under denna korta flygning. Jag kan emellertid tala om att när jag går ut från en kupé där tobaksröken på det sättet omgivit mig har jag rökhosta. Det råder inget tvivel om att den som utsätts för tobaksrök på det viset, exempelvis i ett litet sammanträdesrum som kanske också är dåligt ventilerat, faktiskt får de negativa verkningarna av tobaken i högre grad än rökaren själv. Samtidigt får han ju inte alls någon stimulans. Jag kan sätta mig i en matsal för att äta. Vid samma bord sitter rökare, och det finns maträtter som är känsliga och lätt tar smak av röken, men ingen tar hänsyn härtill. Man får lov att inta måltiden under dessa ogynnsamma betingelser. 1967 djärvdes jag skriva en motion i denna kammare i vilken jag anspråkslöst anhöll om ett läsrum där rökning inte skulle få förekomma. Detta föreföll mig vara en ganska rimlig begäran, men resultatet blev negativt. Nu när vi står inför utsikten att få nya, friska lokaler har det synts mig riktigt att lokalerna redan från början borde räddas från tobaksrökningens inverkan. Bankoutskottet har behandlat motionerna, och i utlåtandet får vi dess redovisning.

Det skrevs i tidningarna i vintras om en kommun som heter Frinnaryd, där man slutat röka i ganska stor utsträckning. Det uppstod ett slagord: »Fimpa med Frinnaryd.> Jag vet inte hur det gick men tycker att det hedrar platsen i fråga. Det hade varit trevligt att kunna få säga att landet i övrigt skall iaktta miljövård efter riksdagens höga föredöme, därför att riksdagen beslutat att det inte skall förekomma rökning i arbetslokaler utan att det skall vara en hälsosam inomhusmiljö i det nya riksdagshuset vid Sergels torg. Men i stället har vi fått detta meddelande från riksdagens förvaltningskontor om att man avser att inreda ett klubbrum för icke rökare. Vi skall alltså rusa från de olika lokalerna i det nya riksdagshuset med omkring 800 rum och försöka komma undan giftångorna genom att försvinna in genom den särskilda ingången till detta rökfria rum. Sedan skall det i rättvisans namn erkännas att det arbetsrum som varje 1ledamot får kan skonas från tobakens inverkan, om ledamoten själv önskar det, men det är inte samma sak. Bankoutskottet har förmodligen uppfattat saken rätt, och jag bedömer det därför helt lönslöst att nu yrka bifall till min motion. Så sjunker då de sista motionerna om rökfria arbetsplatser på hög nivå ned i ett moln av rök. Vi hade en del ljusblå förhoppningar när vi på första sidan i motionen skrev att »de medborgare som får förtroendet och ansvaret att företräda vårt folk i riksdagen i allt större utsträckning kommer att bestå av absolutister, beredda att föregå med gott exempel och medvetna om den ökade kapacitet den som icke röker besitter —— — ». Det är tydligt att utvecklingen går åt helt annat håll. Jag vill sluta med att för kammarens ledamöter läsa upp ett stycke ur den motion av Carl Lindhagen som finns återgiven in extenso i vår motion i år. Jag tycker att det avsnittet är värt att rädda från glömskan. Det var min vän bankoutskottets ordförande herr Regnéll som visade mig på den motionen för ett par år sedan. Jag tackar honom för det.

Även i större restauranger såsom Operakällaren var det rökförbud under den mest frekventerade middagstiden. Nu anses detta vara tiden att röka som mest. Enskilda stiftelser och aktiebolag som förfoga över stora samlingslokaler till uthyrning, såsom Auditorium, Konserthuset, Musikaliska Akademien m.fl. ha rökförbud. Men svenska folkets huvudmän och majoriteter i riksdagen kunna icke förlika sig med att en sådan god, nykter och för majoriteten själv andligen, kroppsligen och även ur portmonnäsynpunkt hälsosam sedvänja blir genomförd på vederbörliga ställen.» Tänk att det inte är mer än en mansålder sedan det var så bra i detta land som Carl Lindhagen skrev i sin motion.

Herr talman! Man kan naturligtvis tveka om huruvida riksdagens kamrar bör besluta i en sådan här fråga. Det kanske är en sak som förvaltningskontorets styrelse närmast skall sköta om. Men motionärernas tanke har kanske varit att riksdagen skulle kunna framstå som något slags föredöme för medborgarna. Uppenbarligen är detta en orealistisk tanke, i vart fall i detta sammanhang. Nu finns det alltså en motion och ett utlåtande över den från bankoutskottet. Jag tycker att det är ett synnerligen uppseendeväckande utlåtande, och speciellt en sak anser jag inte bör få stå oemotsagd. Utskottet instämmer nämligen i vad förvaltningskontorets styrelse uttalat, att även om riksdagen skulle besluta om rökförbud i riksdagshuset, så kommer det förbudet inte att respekteras. Vi begär att medborgarna skall respektera och rätta sig efter vad riksdagen beslutar in i minsta detalj; vi fordrar av ungdomen att den inte skall demonstrera annat än i lagliga former. Det är krav som jag helt instämmer i. Men hur kan vi göra det samtidigt som vi själva skriver under ett utlåtande, där det sägs att om riksdagen beslutar i denna sak, kommer inte ens riksdagens egna ledamöter att respektera förbudet? Herr talman! Jag har en högre tanke om riksdagens ledamöter än vad bankoutskottet och förvaltningskontorets styrelse har. Jag tror att riksdagens ledamöter skulle respektera ett sådant beslut. Ett utlåtande som detta kan inte få passera utan protest. Beträffande själva sakfrågan kan man naturligtvis ha två olika synsätt. Antingen kan man säga, att huvudregeln skall vara att vi skall ha frisk Juft och att det skall finnas särskilda utrymmen för dem som vill förorena luften. Eller också kan man säga att huvudregeln skall vara förorenad luft, medan det skall finnas särskilda reservat för dem som vill ha frisk luft. I och med bankoutskottets utlåtande ställer sig riksdagen helhjärtat på miljöförstöringens sida. Man ser framför sig utskottssammanträden och måltider, där den luft man inandas, oavsett om man själv är rökare eller inte, smakar tobak liksom också den mat man äter. Smakkänslan är som bekant huvudsakligen grundad på luktsensationer. Utskottet pekar också på att riksdagsledamöterna kommer att få egna rum. Jag tycker emellertid att man drar fel slutsats av detta förhållande. Utskottet menar att ledamöterna får gå till dessa rum om de vill ha frisk luft. Det naturliga borde vara att den som vill förorena luften får dra sig tillbaka till sitt arbetsrum. Då drabbar det inte andra. Jag tycker inte att denna fråga är oväsentlig, men huvudanledningen till att jag begärde ordet denna gång var att jag tyckte att bankoutskottets tes om riksdagsledamöternas dåliga laglydnad och sambhällssolidaritet borde avvisas. Motionären har inte ansett det lönt att ställa något yrkande, och det är det väl inte heller för mig. Det är bara att konstatera att kampen mot miljöförstöring tyvärr är ett arbete på lång sikt.

Herr talman! Jag skulle i och för sig kunna ansluta mig till de många instämmanden, som just har noterats till protokollet beträffande tobaksrökningens förkastlighet. Jag tillhör dem som blir ganska illa berörda av att sitta i lokaler där det rökes. Däremot känner jag mig inte manad att instämma i herr Romanus” uppläggning av sitt anförande. Jag tycker uppriktigt sagt att det var skenheligt att göra gällande att riksdagens ledamöter skulle bete sig på ett annat sätt än folk i allmänhet när det är fråga om bagatellartade förseelser — och såsom bagatellartade förseelser uppfattas det tydligen av många rökare att de tilllåter sig röka i lokaler som egentligen skall vara rökfria. Herr Romanus påpekar att förvaltningskontoret lett bankoutskottet in på dåliga tankar genom att stämpla riksdagsledamöterna som lagbrytare. Ja, det är riktigt att utskottet citerat förvaltningskontoret, men detta åberopar å sin sida faktisk erfarenhet, nämligen att skyltarna med texten »rökning förbjuden> eller »rökning undanbedes> har fått tagas ned, sedan det i praktiken visat sig icke gå att uppnå avsett resultat. Det är alltså en dyster erfarenhet som ligger bakom förvaltningskontorets påpekande, och det är den som också ligger bakom bankoutskottets uttalande. För att fortsätta något ytterligare med självbekännelserna kan jag, herr Romanus, även med risk att det kommer in i kammarens protokoll och läses av medborgarna ute i landet, påpeka att vi väl också är slarviga med vissa andra saker. Det står t.ex. vid ingångarna till läsrummen att de är tillgängliga bara för riksdagens ledamöter. Men helt ovanligt är det väl inte att man ser riksdagsledamöter eskortera in besökare från hemorten eller andra för att visa dem dessa lokaler — eller eventuellt visa oss ledamöter, när vi under sena plena sitter där och sover eller ligger på en soffa med en tidning över ansiktet. Det ser rätt lustigt ut, och en del tycker tydligen att man kan visa upp detta utan att respektera den förbudsskylt som finns vid entréerna. Och från denna talarstol har i många sammanhang, främst på sin tid kanske av herr Dickson, pekats på bagatellartade överträdelser som vi kammarledamöter gör oss skyldiga till. Vi kan t.ex. riva ut en artikel ur en tidning, till stor förargelse för den som senare skall läsa tidningen och finner just det in tressanta utrivet. Ja, vi kan rent av stoppa på oss en tidning. Se efter hur det är när kammarledamöterna åtskilts kl. 16 eller så det är bra många av de tidningar som kommer i stort antal som försvunnit tillsammans med kammarledamöter som tydligen betraktar detta såsom en mindre överträdelse. Mot denna bakgrund tycker jag att herr Romanus, när han finner det synnerligen uppseendeväckande att bankoutskottet kan framföra tanken att en ledamot av Sveriges riksdag skulle kunna tända en cigarrett eller en pipa i en lokal där det inte är avsikten att man skall röka, är — jag tillåter mig använda ett rätt starkt ord — en aning skenhelig.

Herr talman! Jag vill gärna instämma med bankoutskottets ordförande och dessutom fråga: När har det rökts i plenisalen? Det är en arbetslokal. Jag använder visserligen själv det gift som det här talas om, men det har aldrig inträffat att det använts i denna lokal. Och under de 20 år jag tillhört konstitutionsutskottet har jag aldrig upplevt att det under pågående förhandlingar varit tillåtet att röka. Om ordningen är en annan i andra utskott, så är det ju vederbörande utskott som självt har att bestämma därvidlag, och det tycker jag är riktigt. Jag instämmer i att det kan vara onödigt att det röks i lokaler där man arbetar. Men när styrelsen för riksdagens förvaltningskontor uttalar att det rökförbud som utfärdades för några år sedan inte respekterats, så gäller det ju inte arbetslokaler i vanlig mening utan våra s.k. klubbrum och de utrymmen som finns utanför de egentliga arbetsrummen. Och i en hel del av dessa utrymmen vistas ju även andra än riksdagsledamöter. Jag tror att det är mycket svårt att i dessa stycken vinna respekt för elt rökförbud, allra helst som det inte är möjligt att vinna respekt för alla de andra anslag som finns och som bankoutskottets ordförande gav exempel på. Jag har gärna velat säga detta, då jag inte tror att respekten för av riksdagen fattade beslut är så dålig som herr Romanus vill göra gällande. Vi får väl ändå se saken som den är, och jag tycker att den behandling som styrelsen för riksdagens förvaltningskontor givit denna fråga är värd all respekt.

Herr talman! Det är en betydelsefull pensionsreform kammaren i dag har att behandla. Tyngdpunkten i den föreliggande propositionen med förslag till ändringar i lagen om allmän försäkring ligger i en förstärkning av förtidspensioneringen med särskild inriktning på den äldre arbetskraften. Reformen skall ses mot bakgrunden av de förändringar som karakteriserar dagens arbetsliv. Rationaliseringen och den pågående tekniska utvecklingen inom produktionen leder ofta till ökade påfrestningar för de anställda. Det högt uppdrivna arbetstempot är ofta omvittnat. Denna utveckling skapar problem särskilt för många äldre arbetstagare. Detsamma gäller omstruktureringen in om näringslivet med en ökad rörlighet på arbetsmarknaden som följd. De problem som här berörts bör givetvis i första hand mötas genom insatser från arbetsgivarnas och samhällets sida i syfte att underlätta för arbetstagarna att stå kvar i produktionen. Arbetsmarknadspolitiken arbetar också med en sådan målsättning. Inte desto mindre har emellertid den allmänna debatten — och inte minst de krav som framförts från fackligt håll — visat att en pensionering från en tidigare tidpunkt än från 67-årsåldern kan vara ett alternativ som ter sig som den rimligaste och bästa lösningen. Efter kontakter mellan socialdemokratiska partiet och LO och sedan riksförsäkringsverket därefter genomfört en snabbutredning har det blivit möjligt att presentera förslag till årets riksdag med sikte på att en reform skall kunna träda i kraft den 1 juli i år. Det är med glädje jag kunnat konstatera att andra lagutskottets utlåtande över propositionen visar en allmän uppslutning bakom de principer som bildar utgångspunkt för propositionen. Enligt vad som föreslås i propositionen får äldre förvärvsarbetande med tungt eller pressande arbete ökade möjligheter till pension före 67 års ålder. En äldre arbetstagare, som inte längre orkar med sitt arbete, skall få pension om han har för avsikt att lämna förvärvslivet och vill ha förtidspension. Pensionen skall då beviljas om arbetsförmedlingen inte tämligen omgående kan bereda honom ett lämpligt arbete — utan omskolning — och inte heller anser att det finns goda utsikter att ordna ett sådant arbete på orten. Motsvarande skall gälla för en äldre arbetstagare som på grund av företagsnedläggelse eller dylikt har mist ett arbete som han har kunnat sköta trots en viss nedsättning av arbetsförmågan. Normalt skall arbetstagarna ha fyllt 63 år för att komma i åtnjutande av de förmånligare bedömningsgrunderna, men denna gräns skall inte vara någon fast och undantagslös regel. Den vidgade förtidspensioneringen blir för många ett alternativ till den möjlighet som nu finns att göra s.k. förtida uttag av ålderspension före 67 års ålder, tidigast från 63 år. Det blir ett bättre alternativ, eftersom pensionen inte såsom vid förtida uttag reduceras med hänsyn till att den börjar utgå före 67 år och genom att kommunalt bostadstillägg och hustrutillägg också kan utgå. Beloppet för folkpension och ATP blir detsamma som pensionärer annars skulle börjat lyfta från 67 års ålder. För dem som innan de nya reglerna kommit till har gjort förtida uttag av ålderspension öppnas möjligheter att få del av förmånerna i reformen. De skall få rätt att återkalla sitt uttag av ålderspension och därigenom få möjlighet till förtidspension före 67 års ålder, om de är berättigade till sådan pension. Denna skall då — i likhet med den efterföljande ålderspensionen — bara reduceras med hänsyn till den tid den försäkrade faktiskt lyft ålderspension på grund av det förtida uttaget. Pensionsåldern inom den allmänna försäkringen har livligt diskuterats under senare tid. Genom vidgningen av förtidspensioneringen ges stora grupper förvärvsarbetande avsevärt ökade möjligheter att få full pension från en tidigare tidpunkt än 67 år. Vägledande för reformen är att de som bäst behöver en tidigare pension främst skall komma i åtanke. Genom den individuella prövningen kan man inom en given kostnadsram gå längre ned i åldrarna än om man väljer att generellt sänka pensionsåldern. För många bör de nya reglerna kunna innebära en tillfredsställande lösning av pensionsfrågan. Jag är dock medveten om att det även efter ett genomförande av denna reform kommer att kvarstå önskningar om ändringar i fråga om pensionsåldern i framtiden. Självfallet spelar kostnaderna här en betydande roll, och en avvägning måste göras mot andra angelägna reformkrav. I enlighet med vad jag tidigare har aviserat kommer inom kort att tillsättas en parlamentarisk utredning med uppgift att ta upp hela frågan om pensionsåldern till behandling. Utredningsuppdraget kommer att omfatta en översyn av hela det regelsystem som gäller för uttag av ålderspension, både folkpension och ATP. Såväl frågan om en allmän säkning av pensionsåldern som frågan om en mera rörlig pensionsålder skall prövas. BI. a. skall undersökas olika möjligheter att vidareutveckla de regler om en rörlig pensionsålder som redan är inbyggda i pensionssystemet. Utredningen skall därvid också följa upp verkningarna av den reformering av förtidspensioneringen som riksdagen nu går att fatta beslut om. Det kommer att ingå i utredningens uppgifter att på grundval av sina förslag redovisa kostnadskalkyler och anvisningar om formerna för kostnadstäckningen. Med detta, herr talman, skall jag sluta mitt anförande. Låt mig bara till sist uttrycka den förhoppningen att den viktiga reform riksdagen nu går att fatta beslut om skall kunna ge den ökade trygghet för de äldre arbetstagarna som den syftar till.

Herr talman! Det utlåtande från andra lagutskottet som vi nu behandlar tar upp dels Kungl. Maj:ts proposition nr 66 angående vidgade möjligheter för äldre att erhålla förtidspension, dels också motioner som väckts vid riksdagens början, bl.a. med krav på sänkt pensionsålder. I propositionen föreslås — som statsrådet nyss framhöll i sitt anförande — vidgade möjligheter att erhålla förtidspension. Detta innebär, vilket även framgår av utskottsutlåtandet, att kravet på nedsättning av arbetsförmågan i medicinskt hänseende skall mjukas upp i fråga om äldre förvärvsarbetande. Ål dersförändringar skall, även om sjukdom i egentlig mening inte föreligger, kunna utgöra grund för förtidspension, om det inte finns tillgång till arbete som är lämpligt med tanke på den försäkrades fysiska och psykiska kondition. Över huvud taget skall större hänsyn än nu tas till de svårigheter som förekommer på arbetsmarknaden när det gäller att bereda äldre personer lämpligt arbete. Jag tror att det råder tillfredsställelse med huvuddragen i detta förslag. Det tillgodoser i stor utsträckning de önskemål som under årens lopp har uttalats i olika sammanhang. Kritik mot de snäva bestämmelser som gällt har framförts från olika organisationer, t.ex. från de handikappade, och här i riksdagen såväl i kamrarnas debatter som i form av motioner. När pensionsdelegationerna i försäkringskassorna under årens lopp prövat olika pensionsfall har de vid inte så få tillfällen haft svårigheter på grund av de nuvarande bestämmelserna och den praxis som utvecklats. Jag vill nu uttrycka den förhoppningen att intentionerna i detta förslag följs upp och inte begränsas av snäva tillämpningsföreskrifter.

I utlåtandet skriver man härom: »Propositionsförslaget innebär vidare en viss uppmjukning av invaliditetsbedömningen beträffande handikappade husmödrar. Hittills har man för gift kvinna som utelsutande varit sysselsatt med hushållsarbete i hemmet bedömt hennes arbetsoch förvärvsförmåga med hänsyn till hennes förmåga att ut föra sådant arbete. Riksförsäkringsverket har funnit det befogat att man vid bedömandet av en husmoders arbetsförmåga generellt också tar hänsyn till om och i vad mån hon skulle kunna utföra något förvärvsarbete utom hemmet.> Det är värdefullt att detta så klart har uttalats. Jag har anslutit mig till huvuddragen i propositionen men står med på ett par reservationer. Reservationen 1 berör pensionsdelegationerna. I propositionen föreslås att de nuvarande pensionsdelegationerna skall utökas med två ledamöter som skall ha särskild erfarenhet av arbetsmarknadens förhållanden. Utskottet tillstyrker förslaget, och det gör även vi reservanter. Vad vi vänder oss emot i propositionsförslaget är hur dessa ledamöter skall utses. Enligt propositionens förslag skall riksförsäkringsverket utse dem, medan vi reservanter stöder förslaget i motionerna I: 1084 och II: 1271 att landstingen skall utse dem. För det första tycker vi att det är principiellt felaktigt att det verk som är beslutande organ i andra instans skall utse ledamöter som skall fatta beslut i den första instansen. För det andra anser vi att om landstingen utser dessa ledamöter skapas större garantier för att de ledamöter som utses har god kännedom om den lokala arbetsmarknadssituationen. Utskottet säger att motionerärenas förslag att ytterligare två ledamöter skall utses av landstingen medför en oproportionerligt stor representation av de landstingsvalda ledamöterna i delegationerna. Jag förstår inte riktigt det resonemanget. På föregående sida i utlåtandet har utskottsmajoriteten framhållit att ledamöterna inte skall betraktas som partsrepresentanter med uppgift att bevaka det ena eller andra intresset. är man överens härom — och det är man 1 utskottet — kvarstår kravet på att ledamöterna skall äga god kännedom om den lokala arbetsmarknadssituationen. Och jag vågar hävda att landstingen har större möjligheter att tillgodose de intressena. Vi kan heller inte bortse från frågans principiella betydelse. Utskottet har avstyrkt motionerna I: 1084 och II: 1271 även såvitt de avser förslaget om införande av en ny invalitidtetsgrad. Vi reservanter delar inte utskottets mening, och i reservationen 5 stöder vi motionsförslaget. Utskottet säger i sin redovisning av denna fråga: »De pensionsberättigade delas enligt gällande regler in i tre grupper med hänsyn till graden av invaliditet. Den vars arbetsförmåga är nedsatt i sådan grad att intet eller endast ringa del därav återstår får hel förtidspension. Om arbetsförmågan är nedsatt i mindre grad men dock med avsevärt mer än hälften utgår två tredjedelar av hel förtidspension. I övriga fall där arbetsförmågan är nedsatt med minst hälften utgår en tredjedel av hel förtidspension.» Det är alltså de gällande bestämmelserna. Nu föreslås i propositionen — och det tillstyrker utskottet — att pensionsnivån för dem som tillhör den lägsta pensionsgraden skall höjas till halv förtidspension. »Därigenom», säger utskottet, »undanröjs vad många betecknat som en orättvisa att en pensionär med så betydande nedsättning av arbetsförmågan som med hälften endast får en trejdedel av hel förtidspension.» Utskottsmajoriteten tillstyrker alltså detta förslag, och det gör även reservanterna. Har man invaliditetsgraden 50 procent, så skall man alltså ha halv förtidspension. Men vi har ansett att den som har sin arbetsförmåga nedsatt med mellan en tredjedel och 50 procent borde erhålla en tredjedels förtidspension. I detta avseende anför utskottet: »Anledningen till att förtidspension inom den lägsta invaliditetsgraden hittills utgått med endast en tredjedel av hel pension har varit önskemålet att minska tröskeleffekten mellan dem som är berättigade till förtidspension och dem som inte — trots en nedsättning av ar betsförmågan — har någon pension alls. Vill man mildra det tröskelproblem som propositionsförslaget för med sig, får man överväga en komplettering av invaliditetsgraderna i den riktning som motionärerna förordar. Utskottet är emellertid inte berett att ansluta sig till en sådan lösning.» Jag förstår inte riktigt detta utskottets resonemang. Riksförsäkringsverket tog upp frågan om en ny invaliditetsgrad i sin utredning men avfärdade den alltför enkelt med att säga, att en sådan lösning för med sig en del problem på andra områden. Jag har under några år deltagit i pensionsdelegationens arbete, och jag vet vilka svårigheter man möter. Nu blir tröskeleffekten ännu större. Den som nått nära men inte full 50 procent invaliditet får inte heller i fortsättningen enligt detta förslag någon förtidspension. Vi beklagar detta och har därför i en reservation med anledning av vår motion yrkat på en ny invaliditetsgrad. Vad jag hittills sagt gäller de frågor som har direkt beröring med propositionen. Nästa fråga jag skall ta upp berörs visserligen i propositionen, men den behandlas i utskottsutlåtandet med anledning av en motion som väcktes vid årets början. Det gäller frågan om en sänkning av pensionsåldern. Argumenten för en sänkt pensionsålder är vid det här laget väl kända. Vi har haft den nuvarande pensionsåldern sedan 1914. En del har lyckats få pension vid 65 år eller tidigare. Men den stora allmänheten, som har de lägsta inkomsterna, den längsta arbetstiden och i många fall även ett fysiskt ansträngande arbete, får inte pension förrän vid 67 års ålder. Man kan visserligen få pension tidigare, men då reduceras pensionen. Jag är medveten om att, som statsrådet Aspling sade, de nya reglerna för förtidspension kommer att ge ett större antal personer förtidspension — riksförsäkringsverket har räknat med Vi kräver från centerns sida en sänkning till 65 år. Detta innebär att vi vill ha möjlighet till rörlighet med förtida och uppskjutet uttag på samma sätt som nu. Jag anser att detta är en jämlikhetsfråga. I den allmänna politiska debatten har frågan om en sänkning av pensionsåldern blivit något av en huvudfråga. Denna sak har diskuterats under hela 1960-talet. Vi har från centerpartiets sida drivit den under denna tid. Under de första åren var vi ganska ensamma om att framställa kravet på en säkning av pensionsåldern från 67 till 65 år. Redan vår riksstämma år 1960 uttalade sig för en sänkning av pensionsåldern. Sedan har det varje år lagts fram motioner med förslag om sänkt pensionsålder. Men endast centerpartisterna i andra lagutskottet stödde från början dessa motionskrav. Jag tycker att en kort historieskrivning är motiverad. Det är i år tionde året vi tar upp denna fråga. Vi började motionera om sänkt pensionsålder 1961. När vår partiledare herr Hedlund berörde denna sak på ett riksting i Visby 1968 gick dåvarande statsminister Erlander emot förslaget. Vid en kongress i juni 1968 ansåg han att vi inte hade råd med en sådan reform. Han ställde också upp fortsatta standardhöjningar för pensionärerna som ett alternativ till sänkt pensionsålder.

Denna fråga måste sättas in i ett större sammanhang, i samband med diskussionen om hur vi skall fördela de resurser som finns. Men det är glädjande att kunna konstatera att inställningen har mjuknat litet grand. De fackförbund som först ställde sig positiva till centerpartiets förslag har följts av flera, och i årets förstamajdemonstration hade Byggnadsarbetarförbundet sänkt pensionsålder som första programpunkt. För någon dag sedan lyssnade jag till en intervju i TV med LO-chefen Geijer och Arbetsgivareföreningens direktör, där man tog upp detta som en stor jämlikhetsfråga. Därmed tycker jag att man har börjat föra debatten på det sätt som den bör föras. När vårt yrkande om att riksdagen skulle uttala sig för sänkt pensionsålder förra året avstyrktes, var inte utskottsmajoriteten så negativ som tidigare. Då sade man att man när tillgängliga resurser fanns skulle man kunna ta upp saken. Man sade också att när man bestämmer sig för en sänkt pensionsålder behöver det inte ta lång tid att utreda frågan; det kan klaras av på förhållandevis kort tid. Mot denna bakgrund har vi i vår partimotion i år begärt att den sänkta pensionsåldern skall inträda redan den 1 januari 1972. Det är inte så långt dit, men bakgrunden till vårt förslag är bl.a. att de som sitter inne med de bästa informationerna i fjol uttalade att det inte behövde ta så lång tid att göra den utredning som behövs. När nu socialministern kommit dithän att han vill utreda denna fråga vill jag understryka att utredningen bör göras skyndsamt. I reservationen till utskottets utlåtande följer vi upp motionens förslag och begär att vi nu skall få ett beslut om en pensionsålderssänkning från den 1 januari 1972. Vi saknar dock såväl i socialministerns uttalande som i utskottets skrivning ett klart besked om att pensionsåldern skall sänkas. Det sägs att man skall överväga frågan, men det finns inte i majoritetens skrivning någon klar beställning till regeringen av ett förslag om sänkning av pensionsåldern. Vi vill däremot ha ett principbeslut om en sänkning, så att den kan träda i kraft den 1 januari 1972. I stället står det någonstans i utskottsutlåtandet, att man bör kunna dra erfarenhet av resultatet av den reform som innebär vidgade möjligheter till förtidspension. Det kan ta lång tid. Herr talman! Med detta anförande vill jag ha klart deklarerat vår inställning. Jag vill understryka vikten av att den här frågan skyndsamt utreds. Jag vill också ännu en gång slå fast att vi inom centern anser detta vara en av de stora jämlikhetsfrågorna och att vi vill prioritera den när det gäller att fördela de resurser som finns att fördela. Herr talman! Jag ber härmed att få yrka bifall till de reservationer där mitt namn finns med.

Herr talman! Vi har fattat beslut i stora frågor tidigare i dag och vi kommer att behandla en stor fråga även i morgon, men som statsrådet Aspling sade är också detta ett betydande ärende, som gäller en omfattande och radikal förändring i lagen om allmän försäkring. Det handlar om en övergång till rörligare pensionsålder och om höjda gränser för de förmögenheter som påverkar de inkomstprövade förmånerna för pensionärer. Att detta är en stor sak framgår av att det krävs en anslagsökning på inte mindre än 820 miljoner kronor. Det är intressant att se att regeringen beräknar att av dessa 820 miljoner inte mindre än 460 miljoner kommer att behövas på grund av förändringar i konsumentpri serna. Regeringen räknar alltså med att det blir oerhört stora prisstegringar under nästa budgetår. En av de kanske viktigaste frågor som behandlas i andra lagutskottets utlåtande nr 34, som bygger på propositionen 66, gäller den allmänna pensionsåldern. Herr Gustavsson i Alvesta har ägnat en ganska stor del av sitt anförande åt den frågan. Jag skulle gärna vilja citera, herr talman, vad utskottet skriver på s. 37 med anledning av de motioner som har väckts om en sänkning av pensionsåldern. Utskottet skriver: »Det är med hänsyn härtill som utskottet med tillfredsställelse konstaterar att departementschefen avser att inhämta Kungl. Maj:ts bemyndigande att tillkalia en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utreda frågan om pensionsåldern inom den allmänna försäkringen. Utskottet utgår från att en sådan utredning kommer att ta upp frågan om pensionsåldern i hela dess vidd. Såväl överväganden angående en generell sänkning av pensionsåldern under 67 år som frågan om en mera rörlig pensionsålder bör alltså omfattas av utredningens uppdrag.» Det är alltså en klar beställning. Om jag inte missminner mig utlovades det också i förstamajtal att en sådan utredning skulle tillkallas ganska snart. Jag har nöjt mig med denna skrivning, och jag har medtagit detta citat därför att även jag har agerat i pensionsfrågan tidigare. Jag avgav i fjol en reservation till andra lagutskottets utlåtande med anledning av motioner i denna fråga. Skall man förkorta arbetstiden — och jag anser att en sänkning av pensionsåldern innebär en förkortning av arbetstiden — anser jag att man hellre bör ta ett par år i slutet av en människas liv, när det är tungt att arbeta, än att plottra sönder arbetsdagen och arbetsveckan. Jag är alltså glad över att utskottet har gjort denna skrivning och att en parlamentariskt sammansatt kommitté nu skall utreda frågan. Jag tycker nog att också herr Gustavsson i Alvesta borde ha kunnat nöja sig med denna skrivning. År 1971 får vi en arbetstidsförkortning med 1 timme 15 minuter och 1973 en arbetstidsförkortning med ytterligare 1 timme 15 minuter. Det är reformer som kostar ca 800 miljoner kronor. Jag är inte så ekonomiskt liberal att jag vågar gå med på en direkt beställning till år 1972 av en sänkning av pensionsåldern som kostar 1 miljard, utan jag har som sagt nöjt mig med vad utskottet här har skrivit. Sedan några ord om de reservationer som finns till utskottets utlåtande. Reservationerna 6 och 7 hänger samman med olikheterna i pensionsbeloppen för ensamstående och för gifta folkpensionärer. En ensamstående pensionär får 90 procent av basbeloppet, som i dag är 6 300 kronor, alltså 5670 kronor om året i pension, medan två gifta makar bara får 70 procent av basbeloppet, alltså 4410 kronor vardera i folkpension. Det betyder att en gift pensionär har ca 100 kronor i månaden mindre i folkpension än en ensamstående. När en pensionär gifter sig med sin hushållerska, såsom ofta inträffar, förlorar paret 210 kronor i månaden. Man kan alltså säga, herr socialminister, att detta pensionssystem inte är riktigt äktenskapsyänligt. Vi reservanter kräver en översyn som kan leda till att gifta och ensamstående får likvärdiga pensioner. Det kravet har särskild tyngd nu, eftersom vi nästa år får en övergång till individuell beskattning. Vi har tyckt att detta är särskilt angeläget när det gäller handikappade som får förtidspension — för dem gäller samma bestämmelser som för folkpensionärer. När de gifter sig får de reducerad pension. De är ofta unga människor, som har försörjningsplikt, och de står alltså i en annan situation än ålderspensionärer. Vi tycker det är synd att de skall få sina förtidspensioner reducerade. Nu säger utskottet att detta är ett komplicerat problem, som pensionsförsäkringskommittén har funderat över. Även om man skulle låta unga förtidspensionärer som gifter sig få behålla pensionen oreducerad, så reduceras pensionen när de kommer in i folkpensionssystemet. Jag tycker emellertid att det inte borde vara omöjligt att låta handikappade som har beviljats förtidspension få behålla förtidspensionerna oreducerade livet ut. Vi kräver därför, att riksförsäkringsverket med förtur skall snabbutreda denna fråga och lägga fram förslag medan vi väntar på en generell lösning av pensionsfrågorna. Reservationerna 8 och 9 gäller de ytterst besvärande tröskeleffekter som uppstår för pensionärer som har ett mindre sparkapital och som skaffar sig en liten sidoinkomst. Man har i propositionen 66 gjort försök att lösa dessa problem, men de försöken är helt otillräckliga. Reservationen 8 har också med sparstimulerande åtgärder att göra. Jag tycker för min del att det görs för litet i vårt land för att stimulera sparandet. Och det är kanske orsaken till att vi i dag får gå till utländska sparare och låna pengar. Vårt skattesystem och vårt sociala system uppammar inte riktigt till sparsamhet. Det missgynnar i stället dem som skaffar sig ett sparkapital eller ett egethem. Det gäller särskilt pensionärer, för vilka specialbestämmelser gäller, när de har en liten förmögenhet, som nu är höjd till 80 000 kr. för ett pensionärspar. Om man kommer över det beloppet blir det genast reduktion på de inkomstprövade förmåner som pensionärerna har. I reservationen 9 tar vi upp de tröskelproblem som uppstår, när en pensionär skaffar sig en sidoinkomst. Men, herr statsråd, jag vill gärna erkänna en sak, nämligen att enligt det nya förslaget får en pensionär en mycket förmånlig ställning i skattehänseende. Ett pensionärspar får sin pension skattefri, alltså pensionen på 8700 kr. om året. Pensionärsparet kan också ha 2000 kr. i sidoinkomst utan att få skatt på det beloppet och paret kan ha låt oss säga 3 000 kr. i kommunalt bostadstillägg, och det blir också skattefritt. Det blir alltså en inkomst på 13500 kr. som ett pensionärspar kan ha utan att betala skatt, och det är mycket bra. Det är betydligt bättre än vad unga människor har som med en sådan inkomst drabbas av en ganska hård skatt. Men problemet uppkommer, herr talman, om denna pensionärsfamilj skaffar sig en extra inkomst. Låt oss säga att familjen får en extra inkomst på 1000 kr. Vad händer då? Först reduceras de 2 000 kr., som familjen har skattefritt, med en tredjedel av den extra tusenlapp som man tjänar, alltså med 333 kr. Det blir skatt för dessa 333 kr., som familjen tidigare inte har skattat för, och skatten är för den lägsta inkomsttagaren 32 procent, 22 procent i kommunalskatt och 10 procent i statsskatt. Därigenom går alltså bort 32 procent av de 333 kronorna. Det blir 106 kr. i skatt. Vidare blir det 32 procent i skatt på den extra tusenlapp som familjen har tjänat, det blir alltså 320 kr. Vidare reduceras det kommunala bostadstillägget med hälften av sidoinkomsten på 1000 kr., alltså med 500 kr. Det betyder att 920 kr. försvinner för det pensionärspar som skaffar sig en inkomst på 1 000 kr. Det är därför över huvud taget ganska meningslöst för en pensionär att skaffa sig inkomster vid sidan av det skattefria beloppet på 2000 kr. därför att 90 procent alltid kommer att gå bort, så länge det finns en krona kvar av det kommunala bostadstillägget. Pensionärsfamiljen måste skaffa sig en betydande inkomstökning för att det skall bli nå gon mening med det hela. Detta problem kan man lösa genom att reducera bostadstillägget med en tredjedel i stället för med hälften, vilket skulle innebära en förbättring för pensionären med 17 procent — han får behålla 17 procent mer. Det är i alla fall en mycket hög skatt, även om det är bättre. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de reservationer som bär mitt namn.

Herr talman! Det utlåtande från andra lagutskottet som vi nu diskuterar innehåiler två huvudförslag. Dels gäller det vidgade möjligheter för äldre förvärvsarbetande att erhålla förtidspension och en viss uppmjukning av kraven på rätt till förtidspension i allmänhet, dels en tillstyrkan av förslaget att en parlamentarisk kommitté skall tillsättas för att utreda frågan om sänkning av pensionsåldern inom den allmänna försäkringen. Man ställer sig förstående och positiv till såväl en generell sänkning som till en rörligare pensionsålder. Dessa förslag överensstämmer med sådana som framförts av oss i motioner, både i år och tidigare. Därför är jag glad över de beslut som riksdagen nu går att fatta. Trots detta har vi reserverat oss på några punkter. Beträffande förtidspensioneringen har vi vid tidigare tillfällen anfört, att när äldre inte orkar med sitt arbete eller friställs utan att annat lämpligt arbete finns på orten, bör det finnas möjligheter till förtidspensionering. Arbetsmarknadskriteriet borde införas vid prövningen och det kommer nu att ske. Detta är särskilt betydelsefullt för områden med svagt differentierat näringsliv. Det finns ju många sådana bygder i vårt land och för dem som är bosatta där är det ett viktigt beslut. Vi har varit överens med utskottet men på en punkt, beträffande åldersgränsen för den mildare pensionsprövningen, råder delade meningar. Vi för vår del anser att gränsen borde ha satts vid 60 år och härför talar enligt vår åsikt svårigheterna att arbetsplacera och rehabilitera dem som uppnått den åldern. Dessutom börjar ju äldrestödet vid denna ålder. Helt iogiskt borde gränsen ha satts vid 60 år och på denna punkt har vi därför reserverat oss. En annan sak är pensionsdelegationerna som nu kommer att utökas med två ledamöter med särskild erfarenhet av förhållandena på arbetsmarknaden. Utskottsmajoriteten menar att riksförsäkringsverket skall utse dessa ledamöter. När utskottet behandlade frågan förelåg motionsyrkanden i vilka föreslogs att landstinget borde utse de två representanterna. För min del har jag funnit detta yrkande välmotiverat och har anslutit mig till reservationen på denna punkt. Så kommer jag till den viktiga och stora frågan om pensionsåldern. Vid förra årets riksdag hade vi en reservation fogad till andra lagutskottets utlåtande, vari vi föreslog att en utredning om sänkt pensionsålder skulle tillsättas. I en partimotion till detta års riksdag har vi tagit upp tankegångarna i den reservationen. I motionen föreslår vi en sänkning av den allmänna pensionsåldern och bättre möjligheter för den enskilde att själv välja tidpunkt för pensioneringen, d.v.s. rörlig pensionsålder. Huvudlinjen var större valfrihet, ökad rättvisa och bättre trygghet för den enskilde inom den allmänna pensioneringen. För många människor är det svårt att vara yrkesverksam till 67 års ålder, vilket kan bero på att de har ett hårt eller stressande arbete, men orsakerna kan också vara individuella. Andra åter har vilja och förutsättningar att arbeta efter 67 års ålder, och för många skulle det vara en fördel med en mindre plötslig övergång från yrkesverksamhet till pensionärstillvaro. Beträffande den allmänna pensioneringen utgår man från huvudregeln att den enskilde är fullt yrkesverksam till 67 års ålder för att sedan på en gång lämna arbetslivet och bli pensionär. Vi anser att det nuvarande pensionssystemet är för stelt, och därför har vi i vår motion föreslagit tillsättandet av en kommitté med parlamentarisk representation och med uppgift att skyndsamt utarbeta förslag till en reform av den allmänna pensioneringen. Den reformen skulle för det första syfta till sänkt pensionsålder. För det andra skulle man införa rätt för den enskilde att själv välja tidpunkt för pensioneringen, varvid 63 år bör utgöra den undre gränsen för ålderspension. För det tredje skulle kommittén föreslå åtgärder som kan underlätta för den enskilde att företa en successiv övergång till pensionering i samband med en avtrappning av yrkesverksamheten. För det fjärde och sista har vi krävt att man i detta utredningsarbete också skall beakta dem som redan är pensionärer och deras förmåner, så att rättvisa kan skapas vid genomförandet av denna reform.

Som utskottet uttalade redan förra året står utskottet inte främmande för att utvecklingen går mot ett pensionssystem där alla försäkrade får möjlighet till full ålderspension tidigare än vid uppnådda 67 år.» Litet längre ned på samma sida skriver utskottet: »>Såväl överväganden angående en generell sänkning av pensionsåldern under 67 år som frågan om en mera rörlig pensionsålder bör alltså omfattas av utredningens uppdrag. — — — Även frågan om en mjukare övergång till pensioneringen bör bli föremål för utredningens uppmärksamhet.» Vad beträffar vårt krav i den fjärde punkten rörande förmånerna för de redan pensionerade har vi inte blivit bönhörda, och därför har vi där avgivit en reservation till utskottets utlåtande. Anledningen härtill kan jag helt kort sammanfatta så, att det utredningsarbete som skall igångsättas kommer att innefatta betydande problem med bl.a. svåra avvägningsfrågor inte minst av ekonomisk art. Därvid bör även de redan pensionerades behov prövas och beaktas. Vi har ansett detta naturligt och riktigt, och därför har vi reserverat oss på den punkten. Herr talman! Med dessa sammanfattande synpunkter ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 4, 6 och

Herr talman! Även jag vill gärna instämma i och understryka utskottets uttalande att den föreslagna reformen hälsas med allra största tillfredsställelse. När äldre, förvärvsarbetande medborgare får rätt till förtidspension efter betydligt mer liberala regler än som nu gäller så innebär detta ett nytt steg framåt på reformernas väg. I samband med behandlingen av förevarande proposition har utskottet haft att behandla ett stort antal motioner, av vilka några har väckts vid riksdagens början. En del av de yrkanden som framställts i dessa motioner har redan tillgodosetts genom vad som föreslagits i propositionen. Som några tidigare talare här framhållit har utskottet varit enhälligt beträffande huvudlinjerna i propositionens förslag, men ett flertal reservationer har ändå fogats till utskottets utlåtande och jag skall något beröra dessa reservationer. Utskottets skrivning i förevarande utlåtande är så pass utförlig att jag anser mig kunna vara relativt kortfattad. I reservationen 1 yrkas att de två nya ledamöter som skall förstärka pensionsdelegationerna skall utses av landstingen i stället för, såsom föreslås i propositionen, av = riksförsäkringsverket. Denna uppfattning kan utskottsmajoriteten inte dela. Såsom redan tidigare framhållits utser landstingen två ledamöter i delegationerna, och vi anser det lämpligt att de två ledamöter som skall förstärka dessa delegationer i stället utses av riksförsäkringsverket. Innan så sker skall riksförsäkringsverket ta kontakt med arbetsmarknadens parter, vilka har att inlämna förslag till sådana ledamöter, och det blir sedan de av parterna föreslagna personerna som kommer att utses. Jag tror att detta är en god garanti, kanske minst lika god som om de utses av landstingen, för att man får sådana kunniga personer som man menar skall sitta i dessa delegationer. Herr Gustavsson i Alvesta säger nu att detta är principiellt felaktigt. Utskottet har inte velat tillmäta denna uppfattning någon större principiell betydelse, ty samma invändning skulle kunna riktas mot det förhållandet att riksförsäkringsverket utser försäkringskassans direktör och föredragande för pensionsärenden. Även inom andra grenar inom förvaltningen, bl.a. inom domstolsväsendet, har man dei systemet att en överprövande instans utser befattningshavare eller ledamöter i en lägre instans. Utskottet tycker alltså att detta förslag är bra och menar att det inte finns någon anledning att ändra på det. Vad beträffar åldersgränsen i de mildrade bestämmelserna för pensionsålderns inträde har herr Jönsson i Ingemarsgården pläderat för en sänkning till 60 år i stället för i propositionen föreslagna 63 år. Såsom utskottet anfört har frågan prövats av riksförsäkringsverket. Att verket stannat för 63 år hänger bl.a. samman med att denna ålder redan spelar en viss roll inom pensionssystemet. Förtida uttag kan som bekant göras från 63 års ålder. Jag vill också särskilt understryka att 63 år inte är någon fast gräns. Det kan göras undantag härifrån om detta anses motiverat. Eftersom det finns utrymme för undantag, har pensionsdelegationerna möjlighet till en flexibel tillämpning av bestämmelserna, och därigenom kan man i de individuella fallen, där så kan anses motiverat, gå ned under 63 års ålder. Åldersfaktorn är naturligtvis ett moment i detta sammanhang, men den har ingen avgörande betydelse. Utskottet tillstyrker förslaget att gränsen skall sättas till 63 år, men vi gör samtidigt ett klart uttalande om att undantag härifrån kan medges. Utskottet framhåller också att erfarenheten sedan de nya bestämmelserna tillämpats en tid får visa, om det kan anses motiverat att ta upp frågan om en ytterligare liberalisering. För övrigt skulle jag vilja framhålla att de flesta 60 åringar är fullt arbetsföra och säkerligen vill ha arbete om ett lämpligt sådant kan erbjudas dem. Därför är det mycket viktigt att ge dessa människor ett arbete som de klarar och trivs med. Arbetsmarknadspolitiska medel måste således alltjämt komma till användning. Departementschefens uttalande att arbetsgivarna har ett stort ansvar i samband med uppmjukandet av möjligheten att erhålla pension, så att de inte då försöker göra sig av med äldre arbetskraft, förtjänar att understrykas. Den reform vi nu står beredda att besluta om syftar ju inte till att minska arbetsgivarnas ansvar för sina anställda, och det är därför som utskottet ansett bevarandet av principen om den medicinska prövningen för äldre vara värdefull. Vi har betraktat denna prövning som ett stöd för vederbörande när det gäller deras möjligheter att stå kvar i arbetet. Den medicinska pröv ningen kan och bör vara ett skydd för den anställde, om en arbetsgivare t.ex. skulle önska att den anställde söker förtidspension. I de fall då den försäkrade själv önskar pension — vare sig han är arbetslös eller har anställning — bör, som utskottet framhållit, den medicinska prövningen vara av mera underordnad betydelse. Frågan om pensionsåldern har berörts av föregående talare. Herr Gustavsson i Alvesta vill att riksdagen redan nu skall besluta om en sänkning av pensionsåldern till 65 år från den 1 januari 1972. Jag för min del kan instämma i de allmänna synpunkter som ligger bakom detta yrkande, liksom jag kan instämma i att det inte är rimligt och rättvist att hälften av landets löntagare skall ha en avsevärt högre pensionsålder än den andra hälften. Men det är, som bl.a. socialministern sagt, en kostnadskrävande reform. Beloppet 750 miljoner för ett budgetår har nämnts, och ganska snabbt blir det kanske fråga om avsevärt högre belopp. Att redan nu binda sig för att denna kostnadskrävande reform skall vara genomförd vid en fixerad tidpunkt anser utskottsmajoriteten inte vara välbetänkt. Man skulle då förlora möjligheten till bedömning eller prioritering med hänsyn till andra reformer som säkerligen också kommer in i bilden. Det föreliggande förslaget innebär att de som bäst behöver en sänkning av pensionsåldern får en sådan sänkning med upp till fyra år. Och i valet mellan det förslaget och en generell sänkning, som kanske inte skulle kunna röra sig om mer än högst ett år, har det inte rått någon tvekan inom utskottet. Vi har ansett det mest värdefullt att den nyssnämnda gruppen får en relativt kraftig sänkning. Detta överensstämmer också med Landsorganisationens intentioner. Det är ju Landsorganisationen som i skrivelse till socialdepartementet har aktualiserat denna reform. sakerna genomförda på en gång. Av herr Gustavssons anförande framgick att varken han eller någon av hans partivänner vill avstå från denna reform. Och det är klart att man kan kräva både genomförandet av detta förslag och beslut om en allmän sänkning av pensionsåldern med två år vid en fixerad tidpunkt, om man vill bortse från kostnaderna. Men det går inte att komma förbi att reformen också måste betalas. Motionsyrkandena om utredning av frågan om en mera rörlig pensionsålder än den som för närvarande tilllämpas har redovisats av bl.a. herr Jönsson i Ingemarsgården. Därmed kommer in i bilden nya aspekter som inte går att förena med det aktuella reservationsyrkandet. Det har tidigare sagts att det skall tillsättas en utredning som tar upp frågan i hela dess vidd, och därmed är också motionsyrkandena härvidlag tillgodosedda. Herr talman! Vi bör nog nu nöja oss med det föreliggande förslaget, och vänta med det slutliga ställningstagandet till pensionsåldern tills vi får se resultatet av utredningen. En sak kan vi ändå vara överens om, nämligen att den allmänna folkpensionsåldern bör sänkas. Detta bör göras så fort utredningens arbete är klart och de ekonomiska förutsättningarna föreligger. Om vi kan komma fram till ett system, som i större utsträckning tar hänsyn till de egna önskemålen beträffande pensionsåldern, har jag ingenting att erinra mot detta, vilket jag gärna vill framhålla till herr Jönsson och herr Ringaby. Man har bara att fortsätta på den väg man redan är inne på. Beträffande den fjärde reservationen vill folkpartirepresentanterna i utskottet ha en skrivning, som understryker vikten av att, om man gör förbättringar för dem som inte är pensionärer, hänsyn måste tas till dem som redan är pensionärer. Detta gäller speciellt dem som har liten eller ingen ATP. Man har redan slagit in på denna väg. Pensionstillskotten är ett uttryck för detta. Dessa byggs nu upp successivt under en tioårsperiod, och det finns ingen anledning att göra något uttalande i den riktning som reservanterna föreslår. Jag förmodar att utredningen i huvudsak kommer att syssla med frågan om pensionsåldern och därmed sammanhängande problem. Däremot blir det kanske inte utredningens uppgift att pröva pensionsnivån; utan det torde få ske i annat sammanhang. Jag tror inte att man skall koppla ihop dessa två frågor, och det finns knappast någon anledning för riksdagen att göra något uttalande på den här punkten. Beträffande den femte reservationen beklagar herr Gustavsson i Alvesta att utskottet inte har velat vara med på att införa ytterligare en invaliditetsgrad. Enligt det förslag som nu föreligger sker den förbättringen att de som har den lägsta invaliditetsgraden skall få halv förtidspension i stället för tredjedelspension, och härigenom öppnas möjligheter till en bättre kombination av arbetsinkomst och pension, som särskilt för många äldre kan bli en bra och lämplig lösning. Det är i alla fall fråga om en betydande förbättring, som innebär stora fördelar för många av dem som har den lägre invaliditetsgraden. Detta förslag har också tillstyrkts av alla remissinstanser. Riksförsäkringsverket har även varit inne på frågan om tröskelproblemet. Verket säger — detta har citerats redan tidigare — att om man vill mildra dessa problem, måste man sänka den nedre gränsen för invalidpension men att det då uppkommer en hel del ganska besvärliga följdproblem, varför verket stannar för att man inte bör gå den vägen. Inom sjukförsäkringen, påpekar verket, krävs för rätt till sjukpenning att arbetsförmågan är nedsatt med hälften, och en ändring av motsvarande gräns inom pensioneringen skulle rubba samordningen mellan dessa båda försäkringar med kanske svåröverskådliga konsekvenser enligt verkets mening. Huvudsyftet med propositionsförslaget är alltså att anpassa pensionsnivån till invaliditetsgraden. Däremot har det inte varit avsikten att företa någon omprövning av invaliditetsgraden. Jag tror att det för pensionsdelegationerna många gånger är besvärligt att fastställa denna, och ju fler grupper man har att ta hänsyn till, desta svårare måste det bli. Herr Gustavsson i Alvesta begär i reservationen 5 också en översyn av de följdproblem inom <socialförsäkringssystemet som ett bifall till reservationskravet på en ny invaliditetsgrad skulle innebära. Man har emellertid ganska kort tid på sig att göra denna utredning, om man skall följa reservanternas önskan att förslag skall läggas fram redan till höstriksdagen. Utredningen skulle ju då endast ha några korta sommarmånader på sig för att klara denna uppgift. I reservationen 6, gemensam för folkpartiet och de moderata, tas frågan om förtidspension åt handikappade upp. Syftemålet med den utredning som begärs är att invalidiserade förtidspensionärer inte skall behöva vidkännas någon minskning av sin pension om de gifter sig med varandra. Frågan har behandlats av pensionsförsäkringskommittén, men denna har måst avstå från att lägga fram något förslag med hänsyn just till avgränsningssvårigheterna i förhållande till andra grupper. Kommittén menar att man i stället bör inrikta sig på en generell regel som omfattar alla folkpensionärer, om man skall slå in på denna väg. Det kan hända att man så småningom kommer fram till att det inom pensionssystemets ram är lämpligt att så göra, men om man skall införa individuella pensionsförmåner, måste dessa alltså gälla alla pensionärer. Jag håller gärna med om att för slaget om individuell beskattning onekligen är en motivering för införandet av individuella pensionsförmåner. I så fall bör man dock inte begränsa dessa till att avse enbart förtidspension, utan en eventuell översyn bör omfatta hela problemkomplexet, d.v.s. både ålderspension och hustrutillägg och alla de frågor som följer med. Kanske det bör framhållas att de ensamstående under senare tid har fått högre tillägg än de gifta pensionärerna. Pensionsförsäkringskommittén har också i uppdrag att utreda frågan om likställdhet mellan män och kvinnor inom pensionssystemet, och den kommer enligt uppgift att lägga fram sitt förslag i slutet av innevarande år. Utskottsmajoriteten anser att vi bör avvakta denna utredning samt = erfarenheterna av det nya skattesystemets verkningar innan vi tar ställning till denna fråga. Med samma motivering vill jag avstyrka vad som föreslås i reservationen 7 från moderata samlings partiet, eftersom denna reservation hänger nära samman med den föregående. I de två sista reservationerna berörs frågan om skärpningsreglerna för folkpensionärers sidoinkomster och förmögenheter vid inkomstprövningen av kommunalt bostadstillägg. Herr Ringaby är rätt missnöjd med utskottets hemställan på den punkten. även om han gärna vill ge ett erkännande åt utskottet och säger att de förbättringar som nu kommer att genomföras betyder en hel del, önskar han att man skall ta ytterligare steg på vägen. Vad först gäller slopandet av skärpningsregeln beträffande förmögenhetsavkastning skulle det väl rimma ganska illa med bostadstilläggets sociala syfte, om man skulle bortse från förmögenhet just i fråga om den sortens inkomstprövade förmåner. Att, som det anföres i reservationen, de pensionärer som har sparat ibop till ett eget hem eller ett litet kapital skulle komma i ett sämre läge än andra pensionärer har jag svårt att förstå. Visserligen kan de inkompstprövade förmånerna reduceras för dem, men detta ligger helt i linje med det system som vi har. Alla inkomstprövade förmåner skall tillförsäkras dem som är i behov därav. Rent allmänt sett har väl ändå den som har lyckats samla ett sparkapital, antingen han har lagt ned det i ett eget hem, satt in pengarna på bank eller köpt aktier, en betydligt bättre ställning än den som inte har haft den möjligheten — det må nu bero på låg inkomst, sjukdom eller andra orsaker. Herr Ringaby ansåg att vi propagerar för litet för sparande i vårt land, och det kanske ligger något i det. Alla människor har dock inte samma möjligheter att spara. Jag har i kväll tittat på en del av ett TV-program, av vilket framgick att en mycket stor grupp människor inte har någon möjlighet att spara. Alla människor har alltså inte samma utgångsläge, och vi tycker inte det finns någon anledning att slopa skärpningsregeln vid förmögenhet. Utskottet avstyrker därför kravet på utredning av frågan. Vad beträffar en utredning syftande till minskning av avdragsfaktorn för de inkomstprövade kommunala bostadstilläggen och hustrutilläggen hänvisar utskottet till att frågan var föremål för prövning förra året i samband med att avdragsfaktorn sänktes från 66 2/3 till 530 procent; någon anledning att frångå det ställningstagandet som riksdagen gjorde i fjol föreligger inte enligt utskottets mening. Skälen för en ändring har inte förstärkts, snarare tvärtom, genom det föreliggande skatteförslaget. Detta medför att marginaleffekten minskas betydligt för pensionärer just i de inkomstlägen som berättigar till inkomstprövade bostadstillägg. Visst har herr Ringaby rätt i att det i vissa lägen kan uppstå marginaleffekter för pensionärernas sidoinkomster, men förbättringar har genomförts och förslag om ytterligare sådana föreligger.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

Herr talman! I fråga om pensionsdelegationerna säger herr Fredriksson att riksförsäkringsverket skall erhålla förslag på ledmöter från arbetsmarknadens parter och att man får förutsätta att verket tar hänsyn till sådana förslag. Vad finns det i så fall för anledning att gå omvägen över riksförsäkringsverket? Varför inte överlåta valet av ledamöter till landstingen som måste ha större möjligheter att överblicka arbetsmarknadssituationen? När herr Fredriksson bemöter motionärernas invändning mot att riksförsäkringsverket utser de nya ledamöterna jämför han — och det gör även utskottet — med att verket tillsätter kassans direktör och föredragande för pensionsärenden. Är dessa fall verkligen jämförbara? De senare är tjänstemän, medan de två nya representanter som vi diskuterar är vad som kallas förtroendemän. I fråga om motionärernas krav på ett principuttalande om en sänkning av pensionsåldern 1972 instämmer herr Fredriksson rent allmänt i synpunkterna, men jag tyckte dock att han svävade på målet. En sådan reform skall jämföras med andra kostnadskrävande reformer, och man måste ta hänsyn till vad som kan komma — ungefär så sade herr Fredriksson. Jag fattar det så, att det här föreligger en rätt väsentlig skillnad i uppfattningarna. Jag vill fråga herr Fredriksson: Betraktar ni från socialdemokratiskt håll en sänkning av pensionsåldern som en viktig jämlikhetsfråga och vill ni prioritera den? Jag har klart uttalat, och vi har också sagt det i motionen, att vi ser detta som en stor jämlikhetsfråga, och därför vill vi prioritera den i diskussionen om vilka reformer som skall genomföras. Herr Fredriksson frågade om jag ville avstå från den vidgade förtidspensioneringen till förmån för en allmän sänkning av pensionsåldern. Utskottet har klart gett uttryck för uppfattningen, att nuvarande praxis många gånger varit alltför snäv och att en viss uppmjukning därför är motiverad. Propositionsförslaget innebär en utvidgning av den nuvarande förtidspensioneringen, men vi har kommit underfund med att bestämmelserna är för snäva och måste ytterligare vidgas. När det gäller frågan om införande av en ny invaliditetsgrad jämför man med sjukförsäkringen. Jag tycker inte att detta är jämförbart, ty en sjukdom varar en viss tid, medan den invaliditet, som skall kompenseras genom pension, är bestående. Herr Fredriksson säger vidare att den tid som står till förfogande för att utreda denna fråga är för kort; vi har begärt en utredning med förslag till hösten. Men, herr Fredriksson, det tog inte så lång tid för riksförsäkringsverket att göra den utredning som ligger till grund för propositionsförslaget, och därför bör det inte heller ta så lång tid att utreda denna fråga.
Herr talman! I fråga om pensionsdelegationerna vill jag helt kort säga att jag tycker att det skulle vara bättre att samma myndighet tillsatte dessa ledamöter i stället för att två myndigheter gör det. Det måste väl bli ett bättre resultat om man har en samlad tillsättning. I övrigt ber jag på denna punkt att få instämma i vad herr Gustavsson i Alvesta sagt.

Det naturliga synes enligt verket vara att bestämma antingen 60 eller 63 år.» Vi ansåg det vara rimligast att sätta gränsen vid 60 år, särskilt med hänsyn till det arbetsfysiologiska motivet. Men jag vill hålla med herr Fredriksson om vad han säger beträffande det som utskottet anför på s. 34. Det tycker jag är ett bra uttalande, som jag vill stryka under. Vad utskottet uttalat om en flexibel tillämpning av bestämmelserna, så att individuella förhållanden kan beaktas, är mycket viktigt. Jag hoppas att man skall ta hänsyn till detta vid tillämpningen av lagen, eftersom vår reservation inte lär komma att bifallas.
Herr talman! Det finns kanske inte så stor anledning för mig att bemöta vad herrar Gustavsson i Alvesta och Jönsson i Ingemarsgården anfört i sina repliker, eftersom dessa i stort sett utgjorde en upprepning av de argument som tidigare framförts. Som svar på herr Gustavssons direkta fråga, om vi anser att en allmän sänkning av pensionsåldern är en stor jämlikhetsfråga, vill jag säga att jag i mitt anförande underströk att vi var överens på den punkten och att vi bör vara beredda att genomföra en sådan sänkning av pensionsåldern, så snart utredningen är klar och de ekonomiska resurserna finns. Men vi är klart medvetna om att detta kostar pengar. Jag skulle haft bättre förståelse för centerpartiets förslag på denna punkt om man samtidigt sagt någonting om hur man menar att reformen skall finansieras — om man t.ex. varit beredd att acceptera en skattehöjning eller om man uttalat att man velat ha ett förslag om en allmän sänkning av pensionsåldern i stället för det nu föreliggande förslaget. Då hade det verkat som om förslaget kom från hjärtat. Nu gör det snarare intryck av att vara ett mera allmänt uttalat önskemål, som alla skulle kunna ansluta sig till om det var ekonomiskt möjligt att förverkliga. Vi anser att det här gäller en så omfattande reform att frågan naturligtvis bör utredas. Men jag tycker att det är litet lättsinnigt att långt i förväg fixera tidpunkten för reformens genomförande. Jag håller fast vid att man ser ensidigt på saken om man så att säga nochalerar kostnaderna; man bör nog tala om var pengarna skall tas och uppriktigt redovisa alla konsekvenser. När det gäller frågan om vem som skall utse de två nya ledamöterna i delegationerna tycker jag att både herr Gustavsson i Alvesta och herr Jönsson i Ingemarsgården rider litet för hårt på själva principfrågan. Principer är nog bra men de skall inte drivas in absurdum. Att göra detta till en stor principfråga tycker jag inte är riktigt; vi har samma system på en hel del andra områden både inom domstolsförvaltningen och inom den sociala lagstiftningen. Det är ett bra förslag som framlagts i propositionen; där föreslås som bekant en förstärkning av delegationerna med två personer, som skall vara kunniga i arbetsmarknadsfrågor och som skall utses av riksförsäkringsverket efter kontakt med arbetsmarknadens parter. Vi tror att det ta är en lika god garanti för att man får kunnigt folk som det skulle vara om de skulle utses av landstingen. Jag anser inte att detta är någon stor fråga, och det finns ingen anledning att ändra på regeringens förslag.

Herr talman! Jag blev något förvånad över herr Fredrikssons senaste anförande. Han sade att om kravet på en allmän sänkning av pensionsåldern hade kommit från hjärtat, hade man tagit det mera på allvar. Jag tror att herr Fredriksson varit ledamot av andra lagutskottet under de tio år motioner i sådant syfte väckts och behandlats. Vi mötte ett kompakt motstånd till en början, och det är först under senare år som en opinion vuxit fram. Detta har lett till resultat även i andra lagutskottet. Jag tycker därför att det är märkligt att herr Fredriksson vill göra gällande att förslaget inte är allvarligt menat. Vi har drivit denna fråga i tio år, och vi håller fast vid denna linje. Sedan vill jag fråga herr Fredriksson: För vilka utredningar har man på förhand gjort klart att problemen bör lösas på det ena eller andra sättet? Utredningen skall ju framlägga förslag, även när det gäller finansieringen. Jag frågade herr Fredriksson om han vill prioritera allmän sänkning av pensionsåldern när det gäller att framlägga förslag rörande nya reformer. Den frågan fick jag inte något riktigt svar på. Herr Fredriksson sade att vi rider på principer. Ja, jag tycker det är praktiskt att utgå ifrån hur man kan uppnå det bästa resultatet när det gäller att bedöma det arbetsmarknadspolitiska av situationen. Vi menar att man säkrast tillgodoser det kravet om de två nya ledamöterna utses av landstingen.

Herr talman! Det utskottsutlåtande som nu föreligger i anledning av proposition nr 66 ger utfästelser om för det första att frågan om en allmän sänkning av pensionsåldern kommer att utredas, för det andra att rätten till förtidspension skall vidgas och för det tredje att bestämmelserna rörande förtida uttag av folkpension delvis kommer att revideras. Jag kan inte finna de föreslagna lösningarna alltigenom tillfredsställande. Till detta skall jag återkomma. Men låt mig först göra den kommentaren, att mångårig opinionsbildning inom och utom detta hus kan leda till bestämda framgångar också i fråga om pensionsåldern. Jag behöver inte närmare erinra om alla de förslag som under årens lopp bl.a. kommunistiska riksdagsrepresentanter har framställt om en sänkning av den allmänna pensionsåldern, om sänkt pensionsålder för dem som är sysselsatta inom tunga, pressande och hälsofarliga yrken och om revidering av bestämmelserna rörande förtida uttag. Alia dessa förslag har hittills blivit avvisade, men nu ser det ut som om resultat är på väg. På 1966 års LO kongress avvisades ställningtagande till förmån för väckta motioner om sänkt allmän pensionsålder med hänvisning till kostnaderna. Statsrådet Aspling vidrörde i sitt hälsningstal vid Gruvs kongress i augusti 1967 till kongressen väckta motioner om såväl sänkt allmän pensionsålder som sänkt pensionsålder speciellt för underjordsarbetare inom gruvindustrin. Statsrådet ställde i det första fallet detta krav mot höjd pensionsstandard för pensionärerna, och i det andra uttalade han sig för en lösning avtalsvägen. I samma riktning har riksdagen tagit ställning, men höstriksdagen 1968 beslöt ändå om en utredning av frågan om sänkt pensionsålder för underjordsarbetande inom gruvindustrin, och det gjordes t.o.m. uttalanden om att frågan skulle prövas också när det gällde andra jämförbara yrkesgrupper. Så sent som i fjol upprepades återigen de gamla argumenten mot en sänkt allmän pensionsålder. Liksom herr Ringaby har jag noterat att samma statsutskott nu med tillfredsställelse konstaterar att departementschefen ämnar låta utreda frågan om pensionsåldern inom den allmänna försäkringen, men varken tidigare eller i dag vill utskottet vara med om ett riksdagens ställningstagande. Denna följsamhet och detta passiva avvaktande är sannerligen allt annat än klädsamt. Vad beträffar den tredje frågan, revideringen av bestämmelserna rörande förtida uttag, har man till leda upprepat formuleringen om försäkringsmatematiska överväganden som har angivits hindra en rimlig reformering av reglerna. Nu anges en i sak vettig lösning. Personer som nödgats göra förtida pensionsuttag kan återkalla det och få frågan om sin pensionering prövad och löst på ett annat och fördelaktigare sätt. Men till huvudfrågan, nämligen sänkning av den allmänna pensionsåldern. Vi har i motionerna I:36 och II: 34, väckta vid riksdagens början, kraftigt understrukit jämlikhetsaspekten precis som herr Gustavsson i Alvesta har gjort i kvällens debatt. Vi menar att man inte i längden kan avvisa ett elementärt jämlikhetskrav med det enträgna upprepandet av vad det kostar. Just i sådana sammanhang skall kostnaderna lägga hinder i vägen! Principen om jämlikhet löntagargrupperna emellan är inte mycket värd om den bara kommer i tillämpning vid hög tidliga tillfällen men de praktiska slutsatserna uteblir. I de åberopade vpk-motionerna refereras till tidigare utskottsutlåtanden om att någon omständlig och utdragen utredning inte behövs. Vi delar den uppfattningen. Att vi nu begär utredning och förslag sammanhänger bl.a. med två angivna punkter och kostnaderna för en sänkning av den allmänna pensionsåldern. Vi pekar på det enligt vår mening självklara i att de arbetsgivare som nu står för tidigare pensionering än vid 67 år för en del av sina anställda — tjänstemännen — rimligen också bör vara med om att bekosta motsvarande förmån för alla anställda. Vi kan heller inte finna någon rim och reson i att avgifterna till folkpensioneringen skall vara maximerade vid en viss gräns, så att inkomsttagare med några 100 000 kr. i inkomst skall betala samma avgift till pensionskostnaderna som inkomsttagare med 30 000 kr. om året. Stirrandet på kostnaderna för en lösning av denna jämlikhetsfråga är verkligen ett uttryck för bristande vilja. Politik skall våra att vilja, har det sagts. Vill riksdagen någonting i den här frågan, skall riksdagen också ta klar ställning. Med det anförda, herr talman, har jag velat betona att formuleringen i våra motioner I:36 och II: 34 om att riksdagen skall hemställa om utredning och förslag tar sikte på en snar lösning. Vid omröstningen efter denna behandling kommer vi dock att stödja reservationen 3 vid punkten J i utskottets hemställan. Min grupp har avstått från att väcka någon särskild motion i fråga om vidgad rätt till förtidspensionering.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 I motion, exempelvis 1967, angavs också alternativet utsträckt förtidspensionering. Förslag om detta föreligger alltså nu. I förut åberopade motion om sänkt allmän pensionsålder kommenterades riksförsäkringsverkets utredning och förslag om reformering av förtidspensioneringen och slogs fast att denna inte kunde utgöra ett alternativ till sänkning av pensionsåldern. Det vill jag understryka. Men en reformering av bestämmelserna ger möjlighet till att tidigare än vid 67 år pensionera löntagare — såväl äldre arbetslösa, varvid arbetsmarknadsmässiga förhållanden beaktas, som av hårt arbete märkta arbetare. Det beror på tillämpningen.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 I Skaraborgs län avslogs 35 procent av ansökningarna men i Kalmar län knappt 2 procent. Hur kommer det att fungera i fortsättningen? Det återstår att se. De föreslagna reglerna förefaller ändå ge möjlighet för en tillämpning i den anda som har angivits. Blir motsatsen fallet, får frågan tas upp om att tillämpningsanvisningar utfärdas eller bestämmelserna preciseras så att de tillgodoser kraven på en tillämpning motsvarande syftet med reformen. Jag kan kort ansluta mig till förslaget om ändring av bestämmelserna om förtida uttag och rätten att återkalla sådadana.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 Mot bakgrunden av att förtida uttag medför en livslång reducering av ålderspensionen — ett förhållande som vi har kritiserat och begärt ändring av — har vi verkligen ingen önskan att öka intresset för förtida uttag. Nej, vad vi är ute efter är ett av rättviseskäl betingat förslag. Förtidspensionerade åtnjuter rätt till kommunala bostadstillägg, och förtidspensionering kommer att kunna beviljas i ökad utsträckning. Men varför skall de som har begärt förtida uttag under andra betingelser än de som nu kommer att råda berövas förmånen av bostadstilllägg? Det är ju kommunerna som står för kostnaderna. På denna punkt fortsätter utskottet att anlägga ett formaliskt betraktelsesätt som till sina verkningar är orättfärdigt mot de människor det här gäller. Herr talman! Med stöd av det anförda yrkar jag bifall till motionerna I:115 och II: 125.
Herr talman! Fru Marklund är missnöjd med att utskottet inte har kunnat bifalla yrkandet i motionen från vänsterpartiet kommunisterna om att hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg skall kunna utgå jämsides med förtida uttag av pensionen redan innan den försäkrade uppnått den ordinarie pensionsåldern. Enligt det föreliggande förslaget kan förtida uttag, som fru Marklund mycket riktigt har framhållit, återkallas och förtidspension i stället sökas. Om de allmänna förutsättningarna föreligger, kan förtida uttag sålunda ersättas med förtidspension, och det är en fördel som kanske många kommer att få nytta av. Särskilt värdefullt bör det ju vara för det fall att en person, som har begagnat sig av möjligheten till för tida uttag, har invalidiserats. Då är det ju värdefullt att kunna återkalla det förtida uttaget och i stället få förtidspension. För Övrigt torde det väl ändå vara så, att de som har sökt förtida uttag noga har prövat sin ekonomiska ställning och ansett sig få en någorlunda hygglig försörjning på den reducerade pensionen jämsides med andra inkomster. I regel torde det nämligen vara så, att de som utnyttjar rätten i fråga har inkomster vid sidan om i någon form. Det är ju ingenting som hindrar att en som har gjort ett förtida uttag fortsätter att arbeta. Antagligen torde detta ske i många fall. Som sagt skapas nu möjlighet att få förtidspension i stället för förtida uttag, och därmed är i varje fall en del av motionsyrkandet tillgodosett. Jag förmodar att bestämmelserna om förtida uttag också kommer att tas upp av den utredning som nu inom kort skall tillsättas. Det är med särskilt stor tillfredsställelse jag har noterat departementschefens wuttalande att han är beredd att tämligen omgående tillsätta denna utredning.

Herr talman! Jag vill först instämma i vad herr Jönsson i Ingemarsgården tidigare har anfört vid behandlingen av detta utskottsutlåtande. Utöver detta vill jag bara i korthet anföra några synpunkter på reservationen 9. I utskottsutlåtandet behandlas bl a. ett motionspar, I: 753 och II: 871, som jag och några medmotionärer väckte vid denna riksdags början. Vi har i motionerna bl.a. yrkat på en översyn av reglerna och grunderna för erhållande av hustruoch bostadstillägg syftande till en höjning av de prövningsfria beloppen för sidoinkomster och förmögenhet. Sammankopplingen av de inkomstprövade beloppen med samtidigt inträffad beskattning har i många fall medfört ogynnsamma effekter. Det skat teförslag som vi skall behandla i morgon, kommer att medföra vissa förbättringar för pensionärerna. Bl. a. kommer bostadstillägget att bli fritt från beskattning. Men trots de förbättringar som föreslås i det framlagda skatteförslaget kommer alltjämt marginaleffekterna, som det står i reservationen, »vid en samtidig reduktion av de inkomstprövade folkpensionsförmånerna och avtrappning av det extra skatteavdraget för folkpensionärer i vissa inkomstlägen att kunna uppgå till 90 procent. Detta framstår som otillfredsställande.» Nu har utskottets talesman framhållit, att skatteförslaget kommer att medföra sådana förbättringar att motiveringen för reservationen inte är fullt så hållbar. Men jag tror ändå att det finns starka motiv för att se över denna fråga. Beträffande gränserna för prövningen av bostadstilläggen har vi framhållit i motionen, att förmögenhetsgränserna varit oförändrade sedan 1965. Emellertid har det i den föreliggande propositionen gjorts en justering av beloppen uppåt, så att det blivit en bättre anpassning till den ekonomiska utvecklingen. Bl. a. har höjningen av fastighetsvärdena, som genomförts i år, medfört en formell förmögenhetshöjning som i och för sig kunnat negativt inverka härvidlag. När det i propositionen föreslås en höjning av förmögenhetsgränserna kan man säga att vår motion i viss utsträckning tillgodosetts. De prövningsfria beloppen för sidoinkomsterna höjdes något vid fjolårets riksdag, och det beslöts också en ändring av reduktionsreglerna för Ööverskjutande inkomster i vad avser bostadstilläggen. Vi anförde redan då i motioner från vårt håll att vi ansåg höjningen alltför ringa, och det förhållandet har ytterliga accentuerats genom den allmänna höjningen av inkomstnivån och den penningvärdeförsämring som ägt rum och sannolikt också kommer att fortsätta. är i många fall sådan att den reducering av de behovsprövade förmånerna som en liten ökning av sidoinkomsterna medför skapar problem och irritation. Det utgör sannerligen inte någon stimulans till förvärvsarbete. Vi kan peka på att kommunerna i betydande utsträckning har beslutat om höjning av bostadstilläggen. Enligt vår åsikt är det angeläget att reduceringsreglerna inte drabbar så hårt att de tar bort möjligheterna att genom höjda bostadstillägg bereda pensionärerna bättre standard. I det tidigare nämnda motionsparet har vi därför yrkat på en översyn och en höjning av beloppen för prövningsfria sidoinkomster. I reservationen nämns också en motion II: 1012, där det yrkas på en ändrad reduceringsfaktor för inkomster ultöver de prövningsfria beloppen. Det måste anses vara en ganska hård marginalbelastning, att 50 procent av ett Ööverskjutande inkomstbelopp reducerar ett bostadstillägg med lika mycket; yrkandet i motionen går ut på att reduceringsfaktorn i stället skall vara 30 procent. I reservation 9 har dessa yrkanden följts upp, och enligt reservanternas och motionärernas uppfattning finns det skäl för en översyn av dessa frågor. Jag vill därför instämma i yrkandet i reservationen om en utredning angående inkomstprövningsreglerna för de kommunala bostadstilläggen m.m. Herr talman! Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationen 9 och därjämte till reservationerna 1, 2, 4 och 6.

Herr talman! Herr Ringaby talade för en stund sedan om reduceringen av pensionen till två gifta makar. Jag vill säga att det var med allra största tillfredsställelse som jag läste utskottets skrivning om att pensionsförsäkringskommittén för närvarande utreder frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män i den allmänna pensioneringen och att ett förslag kan väntas redan i slutet av innevarande år. Jag hoppas att det förslaget kommer att innebära full jämställdhet mellan könen genom att man avskaffar den reducering som nu göres av den enes pension, om två människor av olika kön sammanbor i äktenskapliga eller liknande förhållanden. Sedan vill jag också säga något om motionerna I: 855 och II: 1005 som gäller de handikappades situation. I motionerna begäres att det inte skall göras någon reducering av pensionen, om två handikappade ingår äktenskap. Den tekniska utvecklingen har inneburit en avsevärd förbättring av de handikappades situation. De försöker nu mer och mer bli inlemmade i samhället och leva ett liv som liknar icke handikappade människors. Därför har det under senare år blivit ganska vanligt att handikappade ingår äktenskap. Omkostnaderna för exempelvis en blind som gifter sig med en rörelsehindrad — jag känner själv till ett sådant fall — blir heller inte mindre för att de två sammanbor. Jag tycker därför att det är helt orimligt att inte full pension skall utgå till båda parter. Herr Fredriksson anförde en motivering för avslag på det förslaget, som jag delvis kan förstå.

Varför skulle missnöjet vara större när folkpensionen sätter in? De, som gifter sig är ju oftast yngre människor, och de ställer med all rätt större krav i livet än de äldre gör. Vidare skall ju denna fråga vara löst inom en inte alltför avlägsen framtid — om man skall tro vad utskottet skriver litet senare i sitt utlåtande — och då kommer ju ve derbörande aldrig att få uppleva något missnöje, när de kommit till pensionsåldern. Jag är övertygad om att vi har råd att vara litet generösa mot de handikappade och kosta på oss att de redan nu får full pension. Därför vill jag, herr talman, med dessa få ord yrka bifall till reservationen 6.

Herr talman! Bara några ord om motionen II: 1012. Jag kan helt instämma i de synpunkter som herr Jonsson i Mora anförde. Vi behandlade förra året frågan om reduktionen av de kommunala bostadstilläggen vid extrainkomst utöver folkpensionen, och vi diskuterade då de tvära trappstegen för pensionärerna i och med att halva inkomsten gick bort omedelbart. Tidigare skedde avtrappningen så att man tog 33 Iz procent i ena steget och 66 ?/s procent i det andra. Riksdagsmajoriteten beslöt i fjol en enhetlig avtrappning med 50 procent, och det är den metoden vi nu tillämpar. Samtidigt utlovades det att skatten i fortsättningen inte skulle medföra sådana orimliga effekter att en pensionär faktiskt förlorade på att tjäna några tusen kronor extra utöver folkpensionen. Effekten har emellertid, såsom herr Jonsson i Mora tidigare påpekade, ändå blivit den att man närmat sig detta förhållande. Det blir i vissa lägen några tior över på varje intjänad hundralapp.

Jag anser inte detta förhållande vara tillfredsställande, och den utredning som påyrkas i reservationen 9 är därför synnerligen befogad. Jag kan omöjligen godta vad som anförs på s. 44 i utskottets utlåtande, där det framhålles, »att motionsyrkandena avvisas därför att avtrappningen av förmånerna uppmjukats, så att den numera följer en flackare kurva än tidigare». Då förelåg enligt min mening ett helt otillständigt förhållande. »Utskottet har därför i år lika litet som i fjol ansett sig kunna vidta någon åtgärd.» Detta förefaller mig vara något av den obotfärdiges förhinder. Vidare uttalar utskottet följande: »Utskottet förutsätter dessutom att Kungl. Maj:t har sin uppmärksamhet riktad på frågan om marginaleffekterna av bidragsoch skattereglerna för folkpensionärer.» Man ser riktigt framför sig hur Kungl. Maj:t skall sitta och titta på och vakta detta. Jag vet inte om utskottet förutsatt att något också skall göras. Jag anser att utskottets skrivning borde ha kompletterats med en uppmaning till Kungl. Maj:t att också göra något åt förhållandena och detta snabbt.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

Herr talman! Jag kan utan vidare instämma med utskottets talesman när denne uttalar sin tillfredsställelse över de lättnader i förtidspensioneringen som förevarande proposition innebär. Om de sedan reellt blir tillräckliga är emellertid mycket tveksamt. När man ser på beräkningarna över det antal människor som kommer att bli delaktiga av denna förbättrade förtidspensionering finner man, att det kalkyleras med ett förhållandevis litet antal personer. Det har sagts att det gäller högst 20 000 personer. Om man räknar med att det är fråga om fyra årgångar, blir det 5000 personer per årgång. I själva verket måste det bli ganska mycket färre personer, eftersom jag förmodar att man beträffande ganska många av dem som är under 63 år måste tillämpa arbetsmarknadsmässiga värderingar och på dessa grunder måste ge en del förtidspension. När ifrågavarande lag, som ligger till grund för förtidspensioneringen, antogs 1962 rörde man sig på delvis nya områden. Man införde nya värderingar, enligt vilka förtidspension skulle utgå, och lagstiftarna var något tveksamma beträffande åtskilliga av dessa värderingar. Jag hade själv tillfälle att deltaga i den utredningskommitté, vars resultat närmast låg till grund för propositionen i ärendet. I stort sett har väl lagen resulterat i ett system som fungerar bra. Men vi kan inte se bort från att beslut som fattas här i riksdagen — och alldeles speciellt beslut av den natur som det här är fråga om — för sin praktiska tillämpning i mycket hög grad är beroende av de anvisningar som utfärdas av vederbörande myndighet, i detta fall riksförsäkringsverket. Det är uppenbart att de anvisningar som utfärdades när lagstiftningen var ny var väsentligt restriktivare än vad utredningen — och jag vågar säga riksdagen — hade avsett. Jag har själv haft tillfälle att som ledamot av en pensionsdelegation följa frågan sedan lagen började tillämpas.

Till min tillfredsställelse kan jag konstatera att riksförsäkringsverket undan för undan rättat till åtskilligt i an visningarna och frångått den alltför hårda tillämpning man utgick från under den första tiden. Men utan tvivel föreligger fortfarande en rätt väsentlig restriktivitet. Försäkringsdomstolen brukar visa något större generositet, om ärendena nu kommer så långt att de anhängiggörs där.

Jag hoppas att anvisningarna skall präglas av något av den anda som utskottet, av formuleringarna i utlåtandet att döma, anser skall råda. Utskottsutlåtandet andas ju en betydande tro på att tillämpningen av den ändrade lagstiftningen skall skapa väsentligt förbättrade möjligheter att ge förtidspension åt personer som är mer eller mindre utspelade på arbetsmarknaden. Man skall inte behöva tilllämpa omskolning på det sätt som hittills skett i rätt stor utsträckning — en omskolning som för äldre personer, med några få år kvar till den lagstadgade pensionsåldern, i många fall visat sig ganska misslyckad. Jag känner till fall då personer genomgått en första omskolning utan att kunna placeras, varefter en andra omskolning genomförts till ett helt annat yrke. Inte heller då har det varit möjligt att placera vederbörande, och så har det blivit en tredje omskolning till ytterligare ett yrke. Men efter några dagars arbete i det nya yrket har man måst konstatera att det helt enkelt inte går för vederbörande att fortsätta, och så blir det omsider pension. Detta innebär emellertid alltför långa omvägar.

Herr talman! Jag hade tänkt säga några ord om motionen 1237 som jag har varit med om att väcka i denna kammare och som är likalydande med motionen 1086 i första kammaren. Eftersom socialministern har visat kammaren den artigheten att lyssna på hela denna långa debatt vill jag emellertid börja med att säga att jag uppskattar att han ämnar tillkalla en parla mentarisk kommitté med uppdrag att utreda frågan om lämplig pensionsålder, såväl en generell sådan som mer individuellt verkande regler. Jag tror att det nu är hög tid att vi får en sådan utredning. En sådan reform kommer naturligtvis att bli mycket kostnadskrävande, och jag tror att vi kommer att tvingas att göra vissa prioriteringar — vi kan inte få allt på en gång. Det lämpligaste är nog då att få pensionsbestämmelser som smidigt anpassar sig till den enskilda människans behov och önskemål. Jag är därför inte säker på att vi bör prioritera en generell sänkning av pensionsåldern; vi bör i stället sträva efter att få en reform som tar hänsyn till hur den enskilda människan har det på arbetsplatsen. Naturligtvis är det också viktigt att sänka pensionsåldern för personer i vissa yrken där arbetet är speciellt tungt eller för vissa individer som har arbetsförhållanden med ett högt uppdrivet arbetstempo, vilket gör att påfrestningarna blir för stora. I den motion som jag inledningsvis refererade till har jag tagit upp en annan metod att smidigt anpassa pensionen till den enskilda människan. Jag har tänkt att man skulle kunna få enklare regler för att ta ut halv pension, antingen som ett förtida uttag eller som en uppskjuten pension. Möjligheten att ta ut halv pension skulle inte som nu vara begränsad till nedsättning av arbetsförmågan, utan man skulle kunna välja att ta ut halv pension om man så ville. På det sättet skulle det kunna bli fråga om en »mjuklandning» i pensionsåldern; man skulle inte som nu arbeta heltid en dag för att nästa dag stå helt utanför produktionen. Det är en omställning som för många människor ter sig besvärande, och jag tror att det från individens synpunkt skulle vara tilltalande att få en mjuk övergång till pensionsåldern. Utskottet har intagit en positiv ståndpunkt och menar att frågan bör övervägas av utredningen, och det är jag naturligtvis tacksam för. Den andra fråga som behandlas i motionen tycks vara mer kontroversiell. Den gäller en individuell folkpension oavsett civilstånd. Enligt min mening är det verkligen ett angeläget rättvisekrav att man får lika folkpensionsförmåner för alla oavsett civilstånd. Jag lyssnade på fru Frenkels anförande tidigare. Hon ansåg tydligen att denna fråga hade blivit tillgodosedd genom att pensionsförsäkringskommittén utreder frågan om jämställdhet mellan män och kvinnor. Men antingen missförstod jag fru Frankel eller också har hon missförstått frågan. Att få jämställdhet mellan män och kvinnor i pensionsförsäkringssystemet är inte detsamma som att få lika folkpensionsförmåner oavsett civilstånd. När det gäller den senare frågan, som alltså är den som motionen behandlar, är det bara de moderata ledamöterna i utskottet som yrkat bifall till förslaget om en utredning. Jag kan för min del inte förstå varför det inte kunde bli en allmän uppslutning kring önskemålet att också den frågan borde utredas tillsammans med de övriga pensionsfrågorna. Alla sakliga skäl talar enligt min mening för detta förslag; har man en individuell beskattning och ett individuellt avgiftssystem, finns det inga skäl som talar emot att man nu skulle få även en individuell folkpension. Herr talman! Jag beklagar att utskottet på den punkten inte varit positivt och vill med dessa ord yrka bifall till reservationen 7.